Herr talman! Jag skall begränsa mig till sjöbefälsutbildningarnas lokalisering. Utskottet har ju för sin del godtagit föredragande statsrådets mening att det finns vägande utbildningspolitiska och resursmässiga skäl för att anordna sjöbefälsutbildningarna på färre orter än f.n. Utskottet tar i sina överväganden ett eget initiativ och föreslår att utbildningen förläggs till tre orter. Egentligen är det ett underligt initiativ, eftersom utbildningsutskottet inte är något lokaliseringsutskott i vanlig mening. Och jag kan förstå att utbildningsutskottet har haft svårt att välja ut de orter där utbildningen skall läggas ned. Jag vet inte om det är den svårigheten som har lett utskottet till att göra det s.k. Alexanderhugget och i stället för att lägga ned två skolor hugga bort grunden för sjöbefälsutbildning på fyra orter. Jag säger detta därför att när nu sjöbefälsskolorna inordnas i den nya högskolan sker det i Göteborg på ett smidigt sätt, eftersom man sedan länge har förberett samgåendet med Chalmers tekniska högskola. En liknande naturlig sammansmältning hade kunnat ske i Stockholm med Tekniska högskolan. I Malmö skulle denna samordning lika naturligt ha kunnat ske med Lunds universitet och dess tekniska högskola. Däremot tror jag att det blir svårare att få till stånd en liknande naturlig samordning i Kalmar och Härnösand. Enligt min mening är därför utskottets förslag skenbart lokaliseringsvänligt. Med Göteborg, Kalmar och Härnösand som orter med sjöbefälsskolor blir det i verkligheten så att eleverna i första hand söker sig till Göteborg, där samarbetet med Chalmers tekniska högskola och närheten till varvsindustri ger de bästa utvecklingsmöjligheterna. Jag tycker att eleverna på ett orättmätigt sätt kommer i kläm med utskottets förslag i lokaliseringsfrågan. De unga sjömännen åsamkas extra kostnader genom att de får flytta och skaffa sig eget hushåll på annan ort än den där de har sina familjer. Det är bevisligen så att ca 25 96 av Sveriges sjöfolk bor inom Malmö sjöbefälsskolas upptagningsområde. Stockholm och Göteborg har vardera lika stor del, och resterande 25 96 är spridda runt om i landet. En annan uppgift som bestyrker att Sydsverige är en sjöfartsbygd liksom västkusten och Stockholmsområdet är att bara Göteborgs och Bohus län, Malmöhus län och Stockholms län har över 2800 sjömän som betalt sjömansskatt — Malmöhus län och Göteborgs och Bohus län har över 5 000 sjömän som betalt sjömansskatt. Övriga län har betydligt lägre antal bosatta sjömän. Uppgifterna är från 1976 års taxering. Jag beklagar att dessa uppgifter — som måste vara kända för utskottet — inte har varit vägledande för utskottets förslag till lokalisering av sjöbefälsskolorna. Jag förstår emellertid, herr talman, att det är meningslöst att mot ett enigt utskott ställa något yrkande i lokaliseringsfrågan. Det skulle ändå falla, trots de starka argument som föreligger för att bibehålla sjöbefälsutbildningen i Malmö i nuvarande omfattning. Däremot anser jag det självklart att när universitetsoch högskoleämbetet framöver prövar utbildningen vid sjöbefälsskolorna, så blir resultatet att det även i fortsättningen kommer att anordnas kurser i Malmö för sjöadministratörer från utvecklingsländer, tankoperativa kurser samt kurser för drifttekniker och driftingenjörer.

Herr talman!

Alla dessa förutsättningar är tillgodosedda vad gäller sjöbefälsutbildningen i Malmö. Jag vill erinra om vad Eric Jönsson sade beträffande fördelningen över landet av dem som betalade sjömansskatt. Av totalt ca 25 000 var ca 6 500 bosatta i Skåne, därav i Malmöhus län ca 5 700. I Göteborgs och Bohus län är det 6 900, i Stockholms län ungefär 2800, i Kalmar län 1050 och i Västernorrlands län ca 400. Det är siffror som talar. Det förekommer i Malmö ett kontinuerligt samarbete med Lunds universitet. Vid sjöbefälsskolan i Malmö finns en specialutbildning i olycksförebyggande och havsmiljöskyddande åtgärder, er: utbildning som genomförts i samförstånd med IMCO och SIDA. Utbildningen har nära anknytning till sjöbefälsutbildningen i övrigt. Jag är tacksam för den positiva markering som utskottet har gjort när det gäller möjligheten till fortsatt utbildning i Malmö på det området. Herr talman! Går man av regionpolitiska skäl ifrån de kriterier för lokalisering av utbildning, som jag tidigare har redogjort för, är det till nackdel Jag anser att sjöbefälsskolan i Malmö bör bibehållas, och jag skulle i och för sig därför vilja yrka bifall till motionen 1978/79:1918. Men eftersom det gäller att välja vilken sjöbefälsskola man inte skall acceptera om man accepterar Malmö och jag inte har underlag för att välja mellan de andra — det har jag inte kunnat skaffa mig — har jag inte möjlighet att yrka på det sättet. Jag vet att Georg Danell kommer att ta upp en diskussion om möjligheten att yrka återremiss för att det skall göras en kompletterande utredning av lokaliseringen av sjöbefälsskolorna. Ett sådant yrkande är jag beredd att stödja.

Herr talman! Jag kan försäkra kammarens ledamöter att utbildningsutskottet verkligen har arbetat hårt med denna fråga. Propositionen kom i höstas, och vi har under den långa tiden sedan dess haft många sammanträffanden med människor som är intresserade av de här utbildningsfrågorna och gjort allt vi kunnat för att komma fram till en rimlig lösning. Det är alldeles uppenbart, herr talman, att sjöbefälsutbildningen i Sverige i dag är överdimensionerad. Med hänsyn till utvecklingen inom handelsflottan utbildar vi för arbetslöshet om vi inte drar ner utbildningen. Jag vill gärna erkänna att mitt namn finns med på en motion som begär fyra sjöbefälsskolor, men arbetet i utbildningsutskottet har lärt mig att t.o.m. det är för mycket — det är nödvändigt att dra ner till tre skolor. Exakt hur stora de skall vara och hur de olika utbildningslinjerna skall dimensioneras är det inte möjligt att säga i dag, utan det ingår i ett av de utredningsuppdrag universitetsoch högskoleämbetet kommer att få. Över huvud taget är väldigt mycket av den kommande sjöbefälsutbildningen remitterat till UHÄ. När utbildningsutskottet på en väsentlig punkt har ändrat i propositionens förslag genom att nämna vilka orter som skall ha utbildningen — i propositionen ville man hålla frågan öppen ytterligare en tid — är skälet det att vi bedömer det som hederligt mot de orter som får förändrade utbildningar att de får veta detta i tid. Den nya utbildningen skall starta budgetåret 1980/81. Om vi väntar med lokaliseringsbeslutet till nästa vår betyder det att orterna icke kommer att ha rimlig tid för planering. Därför har utbildningsutskottet föreslagit riksdagen att redan nu bestämma hur organisationen beträffande orterna skall se ut. Herr talman! När jag säger att den nautiska utbildningen, sjöbefälsutbildningen, är överdimensionerad menar jag att det är andra utbildningar som i dag förekommer vid sjöbefälsskolorna som kommer att utvecklas, nämligen utbildningen av drifttekniker och driftingenjörer. Det är utbildning av de människor som finns i de stora maskinrummen på landbacken, värmecentraler osv. Utskottet säger nu att de två orter som förlorar den nautiska utbildningen i stället skall få ökade insatser för utbildningen av drifttekniker och driftingenjörer. Jag är angelägen om att understryka att jag väl förstår hur man upplever den här situationen i Stockholm och Malmö. Men det är ändå så att det i Stockholms kommun och i Malmö-Lundområdet finns samman taget ungefär 70 000 utbildningsplatser inom högskoleväsendet, medan det på andra orter i landet finns mycket få. Det gör mindre ont för de stora universitetsorterna att genomföra en nödvändig minskning än det gör för de små platserna, där en neddragning kommer att få mycket allvarliga konsekvenser. Sådana här resonemang har spelat en stor roll i utbildningsutskottets bedömningar, men detta har naturligtvis varit fallet också när det gällt rent utbildningsmässiga aspekter. Vi har kommit fram till att det finns ingenting som säger att sjöbefälsutbildning t.ex. i Härnösand skulle vara sämre än sjöbefälsutbildning i Malmö eller Stockholm. Mot detta kan man säga, såsom man har gjort från Skånebänken, att det finnslokala krav: man vill ha utbildningen så nära sig som möjligt. Men om vi skulle arbeta utifrån sådana utgångspunkter på alla utbildningsområden, då skulle vi få göra stora förändringar i utbildningskartan i vårt land, och det kan vi inte göra. Det är ofrånkomligt att somliga studerande måste skaffa sig utbildning på annan ort än hemorten. Det går alltså inte att beakta argumentet att man skall förlägga sjöbefälsutbildningen till de orter där flest intresserade studerande finns. Jag vill också understryka att vi när det gäller Malmö utgått från att där finns utbildningar som är speciella, bl.a. inom områden som gäller sjösäkerhet, åtgärder för att rena havet, osv. Vi räknar med att UHÄ skall möjliggöra att sådan utbildning även fortsättningsvis kan äga rum i Malmö, varvid denna knyts till den tekniska högskolan i Lund. Herr talman! Jag har all respekt för den oro som somliga ledamöter av riksdagen känner just nu, men jag vill samtidigt framhålla att ett yrkande om återremiss, om det bifalles, inte kommer att leda till någonting. Utskottet är nämligen — och det är mycket väsentligt, herr talman — enhälligt. Alla olika intressen har funnits representerade i utbildningsutskottet under dess arbete, och vi har efter att ha gått denna långa mödans väg kommit fram till ett enhälligt utskottsbetänkande. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i detta betänkande. Om det framförs yrkanden om återremiss, så hemställer jag, her talman, om avslag på dessa yrkanden.
Herr talman! Jag förstår att det är svårt att genomföra stora förändringar i en gällande organisation för att förbättra närheten till utbildning för elever. Men det är å andra sidan inget argument för att man skall försämra en organisation där man har närlokaliserade utbildningsanstalter. Det framgår ju med önskvärd tydlighet att rekryteringsunderlaget för sjöbefälsutbildning finns i första hand inom Göteborgsområdet, därefter i Skåne och därnäst i Stockholmsområdet. Detta förhållande är ett skäl för att inte förändra den närlokaliserade utbildningen och göra det sämre för eleverna.
Herr talman! Jag vill bara tillägga att det naturligtvis vore allra enklast för utbildningsutskottet om vi hade kunnat säga att vi skall bibehålla alla utbildningsplatser. Då skulle utbildningsutskottet bli konung för en dag, som någon har sagt, och alla skulle tycka att det är bra. Men det skulle bli allvarliga konsekvenser efteråt. Jag vill erinra herr talmannen och kammarens ledamöter om att det finns de som sysslar med detta som tycker att tre sjöbefälsskolor är alldeles för mycket och att man borde koncentrera utbildningen till en enda. Ett motionsyrkande med ett sådant innehåll har också framförts i riksdagen, men vi har yrkat avslag på detta. Vi tvingas här i kammaren att då och då göra mycket besvärliga ställningstaganden. Detta är ett sådant, och utbildningsutskottet har enhälligt konstaterat att man inte kunnat komma fram till en lösning på annat sätt än det som nu föreslås.

Herr talman! När jag begär ordet är det för att på uppdrag av vpk:s riksdagsgrupp yrka återremiss av det här ärendet. Orsaken till att vi yrkar återremiss är den märkliga och helt oacceptabla behandling som ärendet undergått i utbildningsutskottet. Det är enligt vår mening fel att kammaren skall sitta och besluta på ett sådant beredningsunderlag som här presenteras. Hela underlagsmaterialet i detta ärende präglas av motsägelser och förvirring. Och det är utbildningsutskottets betänkande som skapar merparten av denna förvirring. Det går inte att fatta något vettigt beslut mot en så dålig bakgrund. För det första har universitetsoch högskoleämbetet en helt annan syn än både statsrådet och utskottet på denna utbildningsorganisation. Ytterst bottnar detta i vad som tydligtvis är i grunden skilda synsätt på utbildningens mål, yrkesfunktionen, utbildningens tidsenlighet och graden av anpassning till arbetsgivarintressena. Det är ju en orimlighet att begära att kammarens ledamöter utan närmare motivering i materialet och utan den minsta analys skall sopa undan landets ämbetsverk för universitetsoch högskolefrågor och med slutna ögon och i raka led ställa sig bakom herr Wikström och herr Alemyr i utbildningsutskottet. För det andra utgår både propositionen och utskottsbetänkandet från en mycket bestämd, från början förutsatt, premiss rörande sjöfartens utveckling. Den premissen går ut på att sjöfartens behov av specialpersonal och befäl kommer att minska. Denna premiss är emellertid i proposition och utskottsmaterial inte på något sätt motiverad. Den är tagen för given utan minsta analys. Men hur kan man bara godta detta? Är det vår sak att förutsätta att vissa redarintressen vill fortsätta att sälja ut eller flagga ut fartyg till förfång för handelsflottan? Är det vår sak att i ett utbildningspolitiskt sammanhang utgå ifrån en helt annan premiss om sjöfarten och sjötransporternas utveckling än de långsiktiga bedömningar som redovisas i t.ex. Svensk Sjöfarts Tidning? Ponera att vi inom några år måste organisera ett statligt rederi. Ponera att energiproblem och växande bilism framtvingar en utbyggnad av den från många synpunkter så fördelaktiga och underutnyttjade inrikes sjöfarten. Ponera att säkerhet och andra förhållanden i framtiden påkallar större krav och en annan bemanning. Är det så givet att vi skall acceptera ett alls icke underbyggt påstående av en minister och en utskottstalesman, vilka inte sysslar med trafikfrågor, och av ett utskott som över huvud taget inte tar upp ministerns påstående till någon som helst egentlig analys på en enda rad i betänkandet? Jag menar att detta vore orimligt. För det tredje: UHÄ har en annan syn på lokaliseringen av utbildningsenheterna än utskottet, och häri ligger väl den mest påtagliga egendomligheten i utskottets beteende. Statsrådet har i motsats till UHÄ velat begränsa antalet utbildningsorter. Han står som nämnts för en mer pessimistisk syn på sjöfartens utveckling, dock utan närmare motivering. Men han vill ändå att UHÄ skall få analysera vilka orter som skall ifrågakomma för förändring, och det är denna uppgift som utskottet av någon egendomlig anledning nu plötsligt vill gripa in i. Under mina år i riksdagen har jag många gånger fått höra av Stig Alemyr hur återhållsam riksdagen bör vara när det gäller att falla fackmyndigheter i ämbetet beträffande den här typen av lokaliseringsfrågor. Men nu bryter herr Alemyr utan vidare mot den behandlingsprincip som han tidigare har hävdat borde gälla, och han tränger sig mellan regeringen och UHÄ och förordar att man släpper Stockholm och Malmö för att ha kvar Kalmar och Härnösand. Vadan denna plötsliga beskäftighet? Varför plötsligt spela bort två större hamnstäder med upptagningsområden med mer än 1 miljon invånare vardera och med andra och tredje platsen när det gäller mantalsskrivna sjömän? Jo, förklaringen ligger ju i öppen dag. Herr Wiklund från Härnösand och herr Alemyr från Kalmar län vill naturligtvis ha kvar utbildningen i Härnösand och i Kalmar. Nu är det förvisso ingen som missunnar Kalmar och Härnösand att ha sin utbildning. Men att som pris för detta helt sonika spela bort Stockholm och Malmö och mot UHÄ solidarisera sig med den folkpartistiske utbildningsministern är väl ändå i grövsta laget. Någon måtta får det väl ändå vara på hur man bedriver de bypolitiska intrigerna här i kammaren. Även utskottets socialdemokrater borde nog ha varit återhållsammare när det gällt att koppla på den folkpartistiske ministerns bedömning av den svenska sjöfartens framtida utveckling. Det må väl räcka med att socialdemokraterna kompromissar ihop sig med den folkpartistiske industriministern om att skära ned varvsjobben med 2029, efter 1980. Skall man nu kompromissa ihop sig med den folkpartistiske utbildningsministern för att få tillfälle att förorda Kalmar och Härnösand på bekostnad av Stockholm och Malmö? Jag vill varna för den sortens affärer. Korridorsamarbete av det slaget med folkpartiet i den ena frågan efter den andra gagnar inte utan skadar på sikt svensk arbetarrörelse — detta mer som en anteckning i marginalen. För det fjärde, herr talman, vill utskottet att kammaren skall ta ställning till frågans kostnadsaspekter — kostnadsargumentet skymtar egentligen som det tunga argumentet i bakgrunden — och detta utan minsta analys av kostnads problemet. Det ges ingen som helst jämförande bild av hur läget är beträffande lokaler och utrustning på de olika orterna. Nyinvesteringsbehov och avskrivningstider är omöjliga att få grepp om när man läser materialet. Frågan om tillgången på lärarpersonal vid ändrade lokaliseringsmönster nämns inte. Samarbetsoch samordningseffekterna i relation till andra delar av utbildningsväsendet tas inte upp till minsta analys — trots att de uppenbart har betydelse för en jämförelse mellan t.ex. Kalmar och Härnösand versus Stockholm och Malmö. F. ö. tycks inte de små notiser som kan utläsas i propositionen stämma med den information man får från utbildningsenheterna själva. Även på denna punkt råder en oklarhet och en förvirring som enligt vår mening inte medger ett riktigt beslut. Därtill kommer att den fråga som utskottet utan analys åberopar till stöd för sitt ställningstagande — nämligen just kostnadsfrågan — kommer att stå på ett helt nytt sätt därest man verkligen accepterar tesen att utbildningen bör reduceras och koncentreras. Då kommer man förmodligen till helt andra slutsatser än utskottet. Om verkligen den tesen skulle visa sig riktig att handelsflottan minskar, att behovet av sjöbefäl och annan driftpersonal minskar — då pekar det alltså på helt andra lösningar på sikt än den något märkliga hybrid utskottet vill koka ihop. Då kan det tänkas att man skall låta resurserna på fyra av de fem orterna skrivas av i lugn och ro och satsa på att ersätta den djupt otillfredsställande situationen för utbildningen i Göteborg med en framtida samlad, ultramodern utbildningsenhet, som i sådant fall kan ta hela sjöfartens driftpersonalutbildning om hand. Då skall man inte skapa kapitalförluster och onödig desorganisation genom att göra koncentrationen i ett slags mellansteg från fem till tre utbildningsorter. Om den typen av framtidsperspektiv säger varken propositionen eller utskottet ett dugg. Och innan vi fått dessa förutsättningar på längre sikt klarlagda är det olämpligt att lägga ner enheter och delar av utbildningen och förändra organisationsformer bara för att kunna bedriva illa underbyggda bypolitiska bytesaffärer — för det är vad det hela är fråga om när vi klär av det höljet av granna ord och argument. Herr talman! Kammaren behöver i den här frågan som i andra frågor ett beslutsunderlag av allsidig natur, som innefattar verkliga analyser av de verkliga problemen. Det har vi inte, och därför bör ärendet återremitteras.

Herr talman! Bengt Wiklund säger att jag inte har några sakargument. Det är alldeles riktigt. Men det har inte heller Bengt Wiklund eller utskottet. Problemet är just att sakunderlaget är så svagt att man på basis av det inte kan fatta något vettigt och rätt underbyggt beslut. Den stora skillnaden mellan Bengt Wiklund och mig är att jag av det drar den slutsatsen att vi nu icke bör fatta något beslut av det slag som utskottet föreslår. Men Bengt Wiklund drar av det utomordentligt dåliga sakunderlaget den slutsatsen att vi ändå bör fatta ett beslut. Det är en något märklig beslutsordning som han vill tillämpa. Ju svagare och sämre ett beslutsunderlag är desto ivrigare är Bengt Wiklund och utskottet att driva fram ett beslut —i detta fall i en lokaliseringsfråga, som ett utskott vanligen inte brukar lägga sig i. Varför gör ni det? Var har ni era sakargument? Var finns er kostnadsanalys? Var finns underlaget? Var finns bedömningen av den trafikpolitiska målsättningen och av fördelningen av transportarbetet mellan olika trafikslag på det inrikes planet? Var finns er bedömning av sjöfartspolitiken? Ni har i ett antal bisatser bara rakt fram påstått saker och ting som inte är underbyggda och som dessutom i många fall ligger helt utanför utskottets kompetensområde. Det är denna dåliga sakbehandling som jag protesterar mot. Om det då är så att man skulle få en bättre sakbehandling på ett fylligare underlag, ett rejält och objektivt underlag, och att det skulle visa — vilket det ju också mycket väl kan göra —- attt.ex. Malmö eller Stockholm bör behandlas så som ni har påstått och velat göra gällande här, då skall jag inte vara någon envis lokalpatriot bara därför att jag råkar representera Malmö, utan då skall jag böja mig för de sakargumenten. Men vad som förvånar mig är att ni vill driva sådana lokalpolitiska synpunkter från er sida utan att ha några sakargument. Jag upprepar: Om det verkligen är så, att det i framtiden skulle bli nödvändigt att väsentligt reducera den utbildning som det här är fråga om, måste vi ju först utreda saken för att få underlag för de olika alternativ som då kan komma i fråga. Då behöver det ju inte handla om tre orter, utan då kan det kanske för att vi skall få en rationell lösning vara fråga om att välja en rent av hårdare koncentration än nu. Men det kan också tänkas — och den möjligheten kvarstår — att ett fylligare underlag skulle ge vid handen att utbildningens lokalisering och organisation bör behållas ungefär som den är nu, och då får vi ju ta det beslutet. Det är emellertid just detta underlag som saknas, och det är därför som jag menar att ett återremissyrkande, när man nu har ett så utomordentligt magert underlag, är det enda logiska.

Herr talman! Bengt Wiklund gör ingalunda sin sak bättre med det senaste inlägget, och han gör heller inte antalet obesvarade frågor i det här ärendet färre, utan snarare fler. Han må ursäkta mig min lilla spydighet, men jag skall tala om vad som föranledde den, så att han får det förklarat för sig. Om det är så, att ett sakunderlag som presenterats för riksdagens kammare bortser från och inte lämnar några som helst logiska förklaringar till eller analyser av de väsentliga frågorna, lämnas man i ett tillstånd av förvirring. Och om det trots denna situation är så, att utskottet ändå går in och tar ett mycket, mycket ovanligt initiativ — nämligen faller UHÄ i ämbetet när det gäller vissa utbildningslinjers lokalisering — sker ju inte det på grund av någon statistisk tillfällighet.

Är detta bara en ren tillfällighet? Om man sysslar litet med statistisk teori, vet man att den typen av tillfälligheter förekommer ytterst sällan eller nästan aldrig, utan att man kan betrakta sambandet som i någon mån etablerat. — Med detta påstår jag inte att det har varit det enda argument som har gällt i utskottet — så illa tänker jag inte om utskottet — men jag vågar ändå påstå att ett samband har funnits mellan de lokalpatriotiska strävanden som här finns och det förslag som utskottet har lagt fram. Jag vill inte säga att det är något skamligt att kämpa för sin ort. Men vad jag tycker är felaktigt är att begära att kammaren på basis av de mycket svaga motiveringar som här föreligger skall ställa upp för ett förslag av denna ovanliga typ, som alltså representerar ett ovanligt initiativ. Jag ber än en gång Bengt Wiklund besvara frågan: Var finns de trafikpolitiska och de kostnadsmässiga analyser som här borde ligga som underlag? Var har ni dem?

Herr talman! I föreliggande betänkande föreslår ett enhälligt utskott bl.a. nedläggning av Stockholms sjöbefälsutbildning — ett förslag som ter sig som minst sagt anmärkningsvärt. Att utbildningen vid sjöbefälsskolorna måste dras ner på grund av vårt lands minskade andel i den internationella sjöfarten — något som i sin tur är betingat bl.a. av utslagning av svenska rederier — är klart, och det är endast ett beklagansvärt faktum. Men att slå igen sjöfartens skolor på en ort, där sjöfarten i väsentligt högre grad än på de flesta andra håll gör sig gällande, och hänvisa utbildningssökande ungdomar till platser, på vilka det knappast finns eller inte på årtionden har funnits sjöfartsföretag, torde svårligen kunna logiskt motiveras ens om de regionalpolitiska aspekterna drivs till sin absoluta ytterlighet. Det tycks vara detta utskottet gjort i det här fallet, i den mån något sakligt underlag har förekommit. Stockholm, där enligt utskottet sjöbefälsskolan skall läggas ned, är en plats där sjöfarten har en utomordentligt stor livaktighet. Några siffror är belysande. Över två tredjedelar av det sammanlagda svenska tonnaget är hemmahörande i Stockholm. Antalet registrerade skepp för handelssjöfart framgår av Svensk Skeppslista 1978 och var för Stockholm 433, Göteborg 332, Malmö 49, Kalmar 13 och Härnösand 2 — det gäller i det sista fallet små fartyg. Motsvarande tonnage var för Stockholm 4,1, Göteborg 1,3, Malmö 0,4, Kalmar 0,004 — allt räknat i miljoner bruttoton. Stockholm har alltså mer än dubbelt så stor sjöfartsnäring som alla andra sjöbefälsskoleorter tillsammans, medan den är mer än tre gånger så stor som Göteborgs räknat i bruttoton. Om man även räknar in fritidssjöfarten, herr talman, så är Stockholmsregionens försprång än mer överväldigande. Vidare har sjöbefälsskolan i Stockholm näst Göteborg det största permanenta elevantalet. De flesta av Stockholmsskolans elever har växt upp, är mantalsskrivna och har sina hemorter i Stockholm eller dess närmaste omgivning. ning medräknas, ett större antal examinander än vid alla de andra sjöbefäls skolorna tillsammans. Dessa kommer från skilda håll inom regionen. Herr talman! Det förefaller mot denna bakgrund närmast absurt att lägga ned sjöbefälsskolan i Stockholm. I betänkandet redovisas motioner med förslag om olika förläggningsorter för sjöbefälsutbildningen i anslutning till propositionen. Av naturliga skäl har någon motion från Stockholmsbänken om bibehållande av sjöbefälsutbildningen här icke väckts dels därför att någon nedläggning av sjöbefälsskolan i Stockholm inte föreslås i propositio nen, dels därför att ingen har kunnat föreställa sig att en ort i landet, där sjöfarten är så utomordentligt livaktig, över huvud taget skulle komma under diskussion för nedläggning av sjöbefälsutbildning. Till detta kommer, herr talman, en principiell synpunkt på utbildningsutskottets hantering av ärendet. Jag vill betyga att i näringsutskottet där jag verkar har vi, i samband med olika industrilokaliseringar, att ta ställning till hundratals och åter hundratals förslag om att den eller den verksamheten skall förläggas till den och den orten. Näringsutskottet intar den fasta principiella hållning som alla andra utskott har gjort i nästan samtliga fall, att utskott i ett parlament inte skall sitta och peka ut orter på det här sättet. Det är en skyldighet och en uppgift som faller på regeringen eller på det ansvariga ämbetsverket. Jag har mycket svårt, herr talman, att begripa utskottets inkompetensförklaring av UHÄ. De argument som utskottsordföranden anfört för att göra avsteg från denna praxis finner jag inte särskilt starka. Vi hari näringsutskottet många gånger haft skäl som varit ännu starkare, men vi har ändå hållit den principiellt rena linjen att inte utpeka orter i sådana här sammanhang. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag nyss sade om att någon motion inte kunde väckas och att ingen kunde drömma om att utgången skulle bli sådan att den drabbade Stockholm, har jag inte möjlighet att resa något yrkande. Jag har endast velat peka på svagheten i utskottets argumentering när det gäller nedläggningen av sjöbefälsskolan i Stockholm. Jag understryker vad Gunnar Biörck i Värmdö har anfört i sitt särskilda yttrande beträffande rekommendationen till UHÄ att förlägga utbildningsplatser för drifttekniker och driftingenjörer, utan minskning av kapaciteten i Örebro och Västerås, till de orter där sjöbefälsutbildningen nu läggs ner. Jag vill understryka nödvändigheten av att det inte bara blir en rekommendation utan att det — om det föreliggande förslaget går igenom — blir verklighet. Jag vill slutligen säga att jag finner yrkandet på återremiss mycket väl motiverat.
Herr talman! För att undvika alla missförstånd vill jag erinra bl.a. Bengt Sjönell om att det är riksdagen som enligt gällande regler skall fatta beslut om lokalisering av allmänna utbildningslinjer i högskoleväsendet.

Herr talman! Jag avser att begära återremiss av det här ärendet av flera skäl. Man har i en fråga som är ganska central för sjöfartspolitiska sammanhang valt att göra endast utbildningspolitiska och regionalpolitiska bedömningar i det betänkande som riksdagen skall ta ställning till. Man har gjort det trots att det får ganska långtgående konsekvenser för sjöfartsnäringen. Det finns flera punkter som visar det. Rekryteringsfrågan är naturligtvis en av utgångspunkterna för att vi skall få en vettig sjöfartsutbildning. Vi vet samtidigt att rekryteringen är mycket lokalt betingad runt alla de skolor vi nu talar om. Därför är det underligt att man bara talar om dessa skolor som om vilka skolor som helst , trots att vi vet att vissa av dem bara är hälften så stora som andra. Lägger man ner en stor skola för detta naturligtvis med sig att rekryteringen kommer att försämras avsevärt. Den risken finns, men dea har man inte bedömt. Utskottet har inte ägnat den frågan minsta tanke. Vi vet inte hur stor utbildningen kommer att bli. Även det borde vara ett memento för utbildningsutskottet innan man säger att en skola som är dubbelt så stor som en annan skall läggas ner. Antalet platser totalt borde rimligtvis vara ganska intressant när man planerar utbildningen, och det jämte rekryteringsfrågorna borde påverka vilken skola man skall välja. Vidare finns det en del positiva tecken inom sjöfartsutbildningen och sjöfartsnäringen. Svensk sjöfart är berömd utomlands för att fungera mycket bra och för att ha tillgång till ett mycket stort kunnande. Sjöfartsutbildningen har på de allra senaste åren alltmer använts internationellt. Vi säljer helt enkelt vårt kunnande i stora avtal med fjärran länder för att hjälpa dem att bygga upp sina handelsflottor när vi nu har begränsade möjligheter att bygga upp vår egen. Detta är ytterligare ett skäl till att man bör vara försiktig och tänka genom sakförhällandena noga innan man kommer med sådana förslag som utbildningsutskottet nu har gjort. Vidare kan nämnas att utbildningen av sjöfartsadministratörer för utvecklingsländer, som nämns i utskottsbetänkandet, förmodligen förutsätter att man även har någon annan form av sjöbefälsutbildning. Det går inte bara att ta bort det ena och tro att det andra kan leva kvar i en egen liten värld nere i Malmö. Jag menar alltså att det finns många skäl som talar mot det förslag som utbildningsutskottet har lagt. Icke minst viktigt är att regeringen i höst kommer att förelägga riksdagen ett sjöfartspolitiskt program, som verkligen bestämmer hur den framtida sjöfarten skall se ut i vårt land. Skall riksdagen trots detta nu ta ställning till vilka orter som skall ha denna utbildningsverksamhet och därmed bestämma även kapaciteten i utbildningen? Jag menar att det är felaktigt. Jag kan inte se några skäl till att man skall bestämma sig nu. Regeringen har föreslagit att UHÄ skall grubbla vidare på den här frågan och återkomma till regeringen, som sedan skall ta upp ärendet i budgetpropositionen om ett år. Det finns således inga skäl för att nu binda hela den fortsatta uppläggningen av denna utbildning vid ett antal orter. Det finns en rad oklarheter i betänkandet. Utskottet säger t.ex. att på de orter där man nu tar bort sjöbefälsutbildningen skall det bli utbildning av drifttekniker. Samtidigt säger utskottet att man från Örebro och Västerås, som i dag har driftteknikerutbildning, inte skall få ta någonting till de andra städerna. Jag förväntar mig att man heller inte vågar ta något från Göteborg, Kalmar och Härnösand till Stockholm eller Malmö när det gäller driftteknikerutbildningen, för då har man ju helt plötsligt motverkat det beslut som man i dag vill ta. Det kan vara intressant att veta att ökningen av driftteknikerutbildningen uppgår till ungefär 60 platser, att jämföra med de — såsom det ser ut i dag — ungefär 500 platser som Stockholm och Malmö förlorar. Jag har alltså, herr talman, inte velat göra detta till en lokaliseringsoch regionalpolitisk debatt. Jag företräder inte någon speciell skola. Den valkrets som jag kommer ifrån överlever säkert, även om den blir av med ytterligare en utbildningsinstitution. Har vi överlevt utflyttningen av 10000 andra arbetsplatser, så klarar vi säkert också denna utflyttning. Jag talar alltså för sjöfartsnäringens bästa, och jag tycker att det är förvånansvärt att utbildningsutskottet i ett enda stycke i betänkandet tar ställning i denna viktiga fråga utan att ha haft någon kontakt med trafikutskottet, utan att ens ha gett oss i trafikutskottet en chans att yttra oss i frågan. Utbildningsutskottet har inte ens låtit företrädare för kommunikationsdepartementet komma till utskottets sammanträde för att tala om vad departementet anser. Eftersom det har varit ett intimt samarbete mellan utbildningsdepartementet och kommunikationsdepartementet tidigare, och jag förutsätter att det även har varit det i slutändan inför denna proposition, är det överraskande att man icke alls har brytt sig om de sjöfartspolitiska aspekterna i denna för näringen mycket viktiga fråga. Det är en hårt pressad näring, vilket har fått många konsekvenser som denna kammare snart kommer att få möta. Att då ta ett sådant här litet populistiskt, regionalpolitiskt betingat beslut i kammaren är djupt olyckligt. Jag vill understryka, herr talman, att jag icke talar mor några orter — jag talar för sjöfartsnäringen. Då står dess utbildning i centrum. Därför yrkar jag på återremiss av detta betänkande för att möjliggöra en annan behandling av ärendet och bl.a. ge trafikutskottet chansen att yttra sig i denna mycket viktiga fråga.
Propositioner ställs först beträffande det av Jörn Svensson och Georg Danell under överläggningen framställda yrkandet om återförvisning av ärendet till utskottet för ytterligare beredning.

Herr talman! Fritz Börjesson har ju redogjort för havsresursdelegationens arbetsuppgifter. I regeringens proposition föreslås att delegationen skall knytas till kanslihuset av de skäl som Fritz Börjesson har anfört. Delegationen skall ha en samordnande uppgift och skall vara med vid planeringen av havsresursverksamheten. Vianseratt delegationen, som kommer att bestå av en chef, en handläggare och ett biträde, med de arbetsuppgifter som föreligger lämpligen bör förläggas till Stockholm i direkt anslutning till regeringskansliet och departementen. Därför har vi i den reservation som är fogad till utskottsbetänkandet vid punkten 3 stött regeringens förslag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Om man granskar vad som sagts och skrivits i debatten om havsresursdelegationens lokalisering, finner man att ingen satt delegationens arbetsuppgifter i fråga. Alltså kan man konstatera att när man skall bedöma vilken plats som är lämplig att placera delegationen på, kan man gå ut ifrån de 155 arbetsuppgifter som den skall ha. De arbetsuppgifterna har töreslagits först av den arbetsgrupp som utarbetade förslag till delegationens organisation, sedan av vederbörande statsråd i den proposition som tidigare antagits av riksdagen. Det gäller ett mycket litet organ — vilket också Sven Andersson nyss sade — vars huvudsakliga uppgifter skall vara att administrativt samordna olika intressenters verksamhet när det gäller havsforskning. Jag vill särskilt betona den administrativa delen av delegationens arbetsuppgifter. Delegationen skall ju nämligen inte själv utföra några aktiviteter i havsområdet eller själv ha några resurser för sådant arbete. Att delegationen kommit till beror ju på att det finns ett stort behov av att samordna den stora mängd av aktiviteter som finns rörande denna forskning. Organisationskommittén för havsresursfrågor, vars utredning föregått dagens ärende, föreslog också att delegationens organisation skulle kompletteras med en regional verksamhet, som skulle knytas till några länsstyrelser. Den delen av förslaget antogs dock inte, då regeringen menade att den skulle bli alltför kostsam. I regeringens förslag, dvs. propositionen 1977/78:167, talar föredraganden tvärtom för att delegationen bör byggas upp kring centrala funktioner, just med syfte att främja samordningsarbetet. Det torde vara helt klart att de centrala funktioner och den samordning som där åsyftas till stor del är sådant som utförs i departementen. Av samma anledning har inte heller organisationskommittén föreslagit någon annan lokaliseringsort än Stockholm, trots att av de fem ledamöterna i kommittén tre stycken var riksdagsmän från västkusten. De argument som framförts i motionerna och som nu utskottet anslutit sig till är inte relevanta när det gäller att bedöma var delegationen skall förläggas. Vad spelar det för roll att Kalmar län har en lång kuststräcka eller att Gotland ligger mitt i Östersjön, när det man har att bedöma är var en handfull administrativa samordnare av centrala funktioner skall arbeta. Det borde tvärtom vara uppenbart att delegationens kansli måste ligga i huvudstaden för att över huvud taget kunna fungera. Herr talman! Jag är själv varm anhängare av regionalpolitiska åtgärder. Jag kommer ju från ett län och en kommun med stort behov av detta. Men jag menar, att man skall inte driva det in absurdum. Jag är inte beredd att föreslå att all nytillkommande statlig verksamhet skall lokaliseras t.ex. till Bohuslän. Regionalpolitiken är så viktig, att man inte får dribbla med den så att den mister tilltro och man därmed i stället motverkar dess syfte. I det här fallet menar jag att principerna fått ta tabbe på förnuftet. Det är en god princip, som näringsutskottet här hänvisar till, nämligen att ”nya statliga verksamheter bör sträva efter att finna andra lokaliseringslösningar än Stockholmsregionen”, men jag menar alltså att i just detta fall är det fel att tillämpa denna princip. Skälen har jag redan redogjort för: delegationens arbetsuppgifter och konstruktion är sådana, att den helt enkelt inte blir arbetsduglig annat än i nära anslutning till departementen, som ju trots allt ändå fortfarande finns i Stockholm. Det gäller också, som jag påpekade, endast ett mycket litet antal personer. De representanter från orter ute i landet som motionerat om att få delegationen förlagd ut till deras orter räknar givetvis med att denna delegation som de flesta andra institutioner skall växa, men så som den är uppbyggd, borde en sådan expansion i stället bestå i att man då följer arbetsgruppens ursprungliga förslag och placerar ut tjänster på olika länsstyrelser. Det är den för mig naturliga vägen att decentralisera just denna organisation. Och där vidhåller jag arbetsgruppens uppfattning: en sådan decentralisering och expansion bör ske i framtiden. Jag var alltså en av ledamöterna i den arbetsgrupp som utredde delegationens organisationsform, och jag blev i det arbetet övertygad om att delegationen skall lokaliseras till Stockholm. Det finns en reservation från utskottets moderata ledamöter fogad till utskottsbetänkandet. Jag finner emellertid ingen anledning att ansluta mig till den, även om den i sin något lakoniska utformning har rätt i sak. Det är dock en brasklapp tillfogad på slutet, som jag nog tycker var litet överflödig. Men för att ändå markera min bestämda uppfattning i den här frågan — en uppfattning som alltså grundas på att jag verkligen i utredningsarbetet försökt sätta mig in i frågan — vill jag meddela, herr talman, att jag kommer att lägga ned min röst vid den kommande voteringen. Det är min förhoppning att regeringen, när det blir aktuellt, ändå kommer att ompröva frågan igen och följa arbetsgruppens ursprungliga förslag om förläggning till Stockholm. Detta förslag har ju också vunnit stöd bl.a. i en del remissinstanser förutom bland nämnda minoritet i utskottet. Eftersom jag är riksdagsman för Bohuslän vill jag emellertid i min tur bifoga en liten brasklapp: Om det slutgiltiga beslutet trots allt skulle bli, att delegationen skall placeras utanför Stockholm, då ser jag mig oförhindrad att plädera för en ort på västkusten, förslagsvis Lysekil eller Uddevalla. Det finns i så fall många goda skäl för det, bl.a. att vi har inte mindre än tre forskningsinstitutioner vad det gäller havsområdet i Lysekilsregionen. Men jag vill understryka, att detta inte är vad jag i första hand förordar, utan endast om man inte skulle gå på det enligt min mening riktiga alternativet, nämligen lokalisering till Stockholm. Herr talman! I övrigt har jag inget yrkande.

Herr talman! Jag får konstatera att utskottet har funnit att de krav som vi framfört i motionen är befogade. Den prutning som statsrådet Huss gjort i budgetpropositionen beträffande anslagen till statens elektriska inspektion, i förhållande till anslagsäskandet från inspektionens sida, har underkänts också av utskottet. Utskottet har nu —efter förra årets krav - övertygats om vikten av att stärka resurserna till elinspektionen. Detta kommer nu att ske genom att inspektionen tillåts överskrida den medelsberäkning som regeringen föreslagit. Jag ser detta som ett tillnyktrande även från utskottets sida, och jag har förhoppningen att den fortsatta verksamheten också av nödvändiga skäl kommer att utökas. Det kommer att åligga inspektionerna att inkomma med krav på förstärkning av antalet tjänster för att därvid kunna fullgöra det inspektionsarbete som man nu av tidsskäl inte klarar. Det finns mängder av elanläggningar i det här landet som skulle behöva ses över av enbart säkerhetsskäl. Om den här verksamheten kommer till stånd får det kommande året visa. Om så inte skulle bli fallet, finner jag anledning att återkomma med förnyade krav på resursförstärkningar. Det ställningstagande som utskottet nu gjort innebär ett steg på den vägen, och det välkomnar jag. Jag avstår således från att yrka bifall till motionen då den i väsentliga delar har bifallits av utskottet.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
Utskottet har i år, men även tidigare, verkligen satt sig in i de problem som Nr 109 sammanhänger med inspektionen. Det är mycket viktigt att statens elektriska inspektion har tillräckliga resurser, så att man kan utföra den viktiga uppgift som man har.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

Herr talman! Ett par reservationer från socialdemokraterna finns fogade vid det här betänkandet. Bägge reservationerna gäller en förstärkning av samhällets möjligheter till kontroll och utövandet av denna kontroll i olika avseenden. Å ena sidan gäller det naturvårdsenheterna och miljöskyddet, å andra sidan gäller det personalbehovet vid mervärdeskatteenheterna. Vi anser att dessa krav är synnerligen rimliga. Vidare anser vi att det är rimligt att man försöker hålla de arbetstider som man satt sig före att följa. Jag avstår således från att närmare utveckla våra motiveringar, men jag vill med hänvisning till reservationerna och det särskilda yttrandet yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Jag har i motionen 1061 yrkat på ett förhöjt anslag till länsstyrelsen i Norrbotten och motiverat detta främst med de ökade krav på planering för sysselsättning som Norrbottens situation ställer. Av utskottets skrivning framgår att man finner motiv för detta yrkande, men att man ändå inte kan tillstyrka det. Vidare anger man möjligheten att överskrida anslag när det är påkallat. Det är givetvis en möjlighet. Men det innebär ändå en fortsättning av det förhållande som nu rått en tid på länsstyrelsen, nämligen att man klarat olika planeringsuppgifter med tillfälliga lösningar. Det är naturligtvis inte tillfredsställande. Utskottet hänvisar vidare till att man kan finna lösningar på problemet efter behandlingen av de propositioner som rör regionalpolitiken. Jag noterar även detta som ett uttryck för att utskottet inser behovet av särskilda satsningar på planeringsarbetet i Norrbottens länsstyrelse. Jag kommer givetvis att följa behandlingen av frågan i de aktuella propositionerna, i synnerhet som utskottet använder den svävande formuleringen att denna fråga ”möjligen även” kan behandlas i förslag om regionalpolitiken. I propositionen 127 framhåller föredragande statsrådet att den fortsatta utvecklingen i Norrbotten måste följas med stor uppmärksamhet bl.a. inom länsplaneringen. Som jag har förstått saken, så saknas inte uppmärksamhet från länsstyrelsens sida. Tvärtom har man, med de resurser som stått till buds, lagt ned ett uppmärksammat arbete på att få fram underlag för den fortsatta planeringen av länets näringsliv. Man har dock hela tiden dragits med bristande resurser och därför starkt prioriterat frågan om att få tillsätta en person som ansvarar för långsiktig näringslivsutveckling vid den regionalekonomiska enheten. Till detta krävs ekonomiska möjligheter som inte finns inom de anslagsramar som nu gäller. Eftersom det finns möjligheter att vid behov på nytt aktualisera frågan, så har jag för dagen inget yrkande. Med stöd från civilutskottet, med dess förståelse för det berättigade i kravet kan jag vid tillfälle upprepa detta.

Herr talman! Jag skall försöka vara lika snabb som min socialdemokratiske kollega. Folkpartiet och moderaterna är också på det klara med att tillsynen i miljöskyddsärenden kräver stora insatser på naturvårdsenheterna och att man har behov av personal. Men vi tänker också på att tillgången på medel f.n. är begränsad och att budgetarbetet det här året har präglats av stor återhållsamhet. Av den anledningen har folkpartisterna och moderaterna i civilutskottet inte ansett sig kunna tillstyrka de krav på ytterligare tjänster som har framförts i motioner från socialdemokraterna och centerpartiet. Vi yrkar därför bifall till reservationerna 1 b och 3 b. Om vi vid voteringen här i kammaren inte skulle få gehör för den ståndpunkten kommer vi i valet mellan socialdemokraternas och centerpartiets förslag att stödja utskottets förslag, som innebär att fyra handläggartjänster utöver vad som föreslagits i budgetpropositionen får inrättas. Vi gör det därför att det kräver mindre pengar från statskassan.

Herr talman! Utskottet är införstått med att tjänster kan behövas på de bägge områden där det finns reservationer från socialdemokraternas sida. Under de två år som regeringen Fälldin arbetade tillfördes miljötillsynen ytterligare ca 20 tjänster. I det här budgetförslaget föreslår kommunministern fyra nya tjänster. Men vi inom centern tillhör den majoritet som bildats i utskottet och som har ansett att ytterligare förbättring är motiverad trots att frågan om tillsynens huvudmannaskap är föremål för utredning. Det finns ju ett förslag framlagt från miljöskyddsutredningen som nu är ute på remiss till olika instanser. Det är då naturligt att man endera avvaktar med resursförstärkningar eller att man gör resursförstärkningar som man helt säkert kan räkna med är berättigade. Därför har vi stannat för en förstärkning med fyra tjänster utöver vad som hemställts om i propositionen.

Det gör att vi i det här avseendet inte vill ha någon ändring av tjänsternas antal i förhållande till vad som föreslagits i budgetpropositionen, och jag ber med hänvisning till vad jag nu anfört att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Bara en kort reflexion med anledning av fru Ahrlands inlägg. Får inte tillsynsoch kontrollsidan ett resurstillskott, så blir de andra länkarna i kedjan av miljöskydd tämligen verkningslösa. Det är nu enligt vår mening nödvändigt att gå från ord till handling och alltså ge ett något kraftigare resurstillskott än vad utskottet föreslår för att man skall klara tillsynen och kontrollen.

Herr talman! I motionen 2080 har vi motionärer påpekat hur angeläget det är att det långsiktiga programarbete som påbörjats inom kulturminnesvården inte hämmas redan i inledningsskedet på grund av otillräckliga resurser. Allt fler människor engagerar sig för bevarande av den äldre bebyggelsen och andra kulturhistoriskt värdefuila miljöer. Ökade krav ställs samtidigt på insatser från samhällets sida. Kraven kan gälla bevarandet av bebyggelse som omedelbart hotas men också bättre information och insyn i planeringen av vår miljö. Kraven kan även gälla hjälp och stöd till den som själv vill vårda och bevara kulturmiljöer. I den här situationen är det viktigt att långsiktiga program för samhällets kulturvårdande insatser tas fram och att det sker i nära samverkan mellan stat och kommun. Den fysiska riksplaneringen har redan haft stor betydelse genom att samarbete i nya former har kommit till stånd mellan staten och kommunerna och genom att kunskaper om landets kulturmiljöer har förbättrats väsentligt, inte minst på grund av ambitiösa satsningar från kommunernas sida. Det gäller nu att fortsätta på den inslagna vägen och att utforma konkreta program för att bevara och vårda den byggda och odlade miljöns kulturvärden som en betydelsefull resurs för en god livsmiljö i framtiden. Ett fortsatt stöd till länsstyrelserna för planering inom kulturminnesvården bör ses i detta sammanhang. De länsomfattande beskrivningarna och analyserna av kulturmiljöerna är en nödvändig grund för kommunernas planering, där kulturminnesvårdens intressen kan preciseras och vägas mot andra sektorers intressen. Därmed skapas också grundläggande förutsättningar för att fördjupa och bredda kulturminnesvårdens insatser i nära och öppen kontakt med allmänheten. Då det inte klart framgick av årets budgetproposition hur stora länsstyrelsernas resurser för kulturminnesvårdens fortsatta utbyggnad skulle bli i ett ansträngt budgetläge, spred sig naturligt nog en oro hos ämbetsverk och länsstyrelser. När nu civilutskottet har behandlat den här frågan med anledning av motionen 2080 och i kontakt med berört departement erfarit att regeringen avser att även nästa budgetår avsätta 1,4 milj.kr. för ändamålet, har vi motionärer fått den försäkran och det klarläggande som var erforderligt för att vi skall anse oss ha en garanti för en fortsatt utveckling av de viktiga delar av den statliga kulturminnesvården som decentraliserats till länsstyrelserna. Därför, herr talman, kan jag yrka bifall till civilutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman!

Men, bästa kolleger, våra riksdagsbeslut har fått sådana här konsekvenser. Med öppna ögon har vi fattat sådana beslut. Vi har satsat rejält med pengar för att få en effektivare taxeringsmyndighet, men vi har blundat för kraven på ökade resurser till kronofogdemyndigheterna, som skall driva in pengarna. Jag påpekade detta i en motion till förra årets riksmöte. Det gjordes uppvaktningar, och det upprättades skrivelser. Civilutskottet presterade en s.k. positiv skrivning, och jag skall be att få citera ur betänkandet: ”Utskottet delar motionärens uppfattning att kronofogdemyndigheterna i Stockholms län är arbetstyngda. Utskottet erinrar om vad i propositionen förordats om att den överkapacitet som finns inom vissa distrikt får dras in successivt när vissa tjänster blir lediga. Enligt vad utskottet erfarit kommer man inom regeringskansliet att göra upp en plan för hur de indragna tjänsterna ånyo skall tillföras den exekutiva verksamheten. Utskottet förutsätter därvid att tjänsterna kommer att tilldelas distrikt med speciellt stor arbetsbörda. Dessa distrikt finns bl.a. inom Stockholms län.” Riksdagen beslöt i enlighet med civilutskottets förslag. Vad har hänt sedan dess? Knappt ingenting! Några få tjänster har tillkommit. Den kanske mest arbetstyngda kronofogdemyndigheten i landet, nämligen den i Sollentuna, har visserligen med anledning av det pågående dataprojektet fått en tillfällig förstärkning genom några kontorister. Men på den exekutiva sidan har man inte fått någon förstärkning under 1970-talet. Nu skall man också veta att antalet allmänna mål under åren 1975-1978 ökade med nära 30 96. Antalet enskilda mål ökade med 41 96 under samma period. Balansen i kronor var vid årsskiftet 100 milj.kr. I Huddinge var balansen vid årsskiftet 130 milj.kr. Arbetsmängden har alltså ökat år från år, men antalet befattningshavare har inte ökat. Det är inte så märkligt att duktiga och plikttrogna medarbetare tröttnar, och det är inte så underligt om indrivningsresultatet blir så dåligt. Antag att kronofogdemyndigheterna i Stockholms län skulle ha samma resurser som man har ute i landet. Då skulle faktiskt ytterligare 50 milj.kr. i skatteintäkter kunna tillföras statsverket. Det är märkligt att man på exempelvis budgetdepartementet kan blunda för detta stora inkomstbortfall för statsverket. Men hur skulle då detta lösas enligt civilutskottet och förra årets riksmöte? Jo, vi skulle omfördela tjänsterna inom landet. Och det är en mycket klok tanke. Det finns distrikt som har överkapacitet. Tjänster kan flyttas till distrikt där belastningen har ökat. Men hur har det gått? Ja, det kunde väl bara gå på ett sätt, om man tar i beaktande det sätt på vilket regeringen har utformat anvisningarna.

Hur många timmar skall en deltidstjänst omfatta för att få dras in? Vad menas med ”invånarna i en viktig del av stationeringens verksamhetsområde”? Jag måste fråga: Finns det oviktiga delar? Vad menas med ”avsevärt försämrad service”? Jag tycker detta är otillåtet luddigt. Man förstår att det kan bli svårt att omfördela tjänster. Den motion som jag på nytt väckte till innevarande riksmöte trodde jag skulle få utskottet att ta ett rejält grepp om frågan. Civilutskottet har under årens lopp givit uttryck för såväl handlingskraft som viss självständighet gentemot kanslihuset. Här fanns det en möjlighet att verkligen göra någonting. Utskottet har ju på olika sätt — genom motionen, uppvaktningar och studiebesök — fått klart för sig att regeringens omfördelningsprinciper inte är värda särskilt mycket. Herr talman! När jag yrkar bifall till motionen är jag klar över utgången, och därför kommer jag inte att begära någon rösträkning. Men den saken är klar — den här frågan måste drivas vidare.

Herr talman! Det är fördelar nog med att bo inom Stockholmsregionen utan att man dessutom skall få fördelen av att slippa betala skatt, vilket Alf Wennerfors ville göra gällande. Civilutskottet har ägnat den här frågan en hel del arbete, eftersom vi har haft att behandla motioner om ett utökat datorstöd för kronofogdemyndigheten. Ett sådant datorstöd kommer att införas under 1979 i hela Stockholms län. I samband med diskussionerna om detta har det varit delade meningar i fråga om systemets utformning, men utskottet konstaterar att det är nödvändigt att gå vidare med att ge detta datorstöd för verksamheten. Mot bakgrund av de erfarenheter som vi gjort i samband med våra diskussioner har utskottet föreslagit att riksdagen skall ge regeringen till känna att man måste sträva efter att åstadkomma en bättre samordning mellan olika delar av förvaltningen. Vi har exempelvis kunnat konstatera att man på exekutionssidan belastas med en hel del arbete som skulle ha kunnat undvikas — bl.a. därför att det ibland rör sig om ärenden där det är helt utsiktslöst att försöka driva in några pengar — om man på ett tidigare stadium hade haft en bättre kontakt med taxeringsmyndigheten. I stället för att tillsätta ytterligare tjänster för att kunna arbeta med ärenden av det här slaget skall man självfallet försöka finna orsakerna till att de uppstår och göra organisatoriska förändringar, vilket utskottet också har framhållit. Utskottet föreslår således ett utökat datorstöd, åtgärder för att åstadkomma bättre kontakt mellan myndigheter så att helt onödigt arbete undviks samt viss omfördelning av tjänster. När det gäller omfördelningen av tjänster måste en sådan givetvis ske med en viss försiktighet, eftersom det från de områden där tjänster skall dras in finns ett krav på att tjänsterna skall bibehållas, så att inte avståndet mellan den enskilde medborgaren och indrivningsväsendets tjänstemän blir ännu större. Resultatet skulle kanske också indrivningsmässigt bli sämre inom dessa områden. Jag konstaterar vidare att Alf Wennerfors i sin motion inte framför något yrkande om att vi skall anvisa pengar för nya tjänster inom indrivningsväsendet i Stockholmsregionen, utan motionsyrkandet rör enbart en snabbare omfördelning av tjänster. Jag tror emellertid inte att det är den enda väg man skall gå, utan jag tror att man framför allt bör slå in på den väg som utskottet har pekat på i sitt betänkande.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
Om utskottets talesman och ordförande har den uppfattningen, då förstår jag ännu mycket bättre att det aldrig kommer att gå att lösa problemet på det här sättet.
Herr talman! Alf Wennerfors biter sig fast vid en enda punkt. Om Alf Wennerfors verkligen ville få snurr på det här ärendet, då skulle han till skillnad från vad som gällt i samband med andra yrkanden från moderata samlingspartiet begära mera pengar till kronofogdemyndigheten i Stockholm. Det har han inte gjort, och då har jag pekat på de andra vägar som finns att gå och som säkerligen leder till ett snabbare resultat. Jag utgår från att de synpunkter som civilutskottet har framfört i tillkännagivandet till regeringen blir behandlade i den översyn som regeringen med anledning därav kommer att göra. På det sättet tror jag att vi kan komma fram till ett snabbare resultat än om vi bara räknar med omfördelning av tjänster.
Herr talman! Jag har faktiskt trott att det låg någonting i uttalandet att vi skulle omfördela tjänster. Jag trodde verkligen att vi inte skulle behöva tillföra myndigheterna friska pengar. Men jag förstår nu ännu bättre att det inte bara är i kanslihuset som man har uppfattningen att denna skrivning inte är någonting som vi behöver ta hänsyn till, eftersom t.o.m. utskottets ordförande har redovisat samma uppfattning. Jag förstår också att det enda som kan lösa problemet är att vi kommer överens om att tillföra kronofogdemyndigheterna i Stockholms län friska pengar.
Herr talman! Det kan väl inte vara så särskilt svårt att förstå, Alf Wennerfors, att innan man plockar bort någon tjänst från ett område — det kanske rör sig om en ensamtjänst på exekutionssidan — så måste behovet av indrivningstjänstemän inom det området ha gått ner väldigt starkt. Den situationen måste ju föreligga, innan man gör ett område helt rent från tjänstemän genom att dra in ett kontor och förlägga verksamheten till ett annat område. Att de här hänsynen måste tas gör ju att omfördelningsverksamheten inte kan gå med någon särskilt stor hastighet.

Herr talman! I en skrivelse till regeringen från personalen vid socialstyrelsens läkemedelsavdelning i Uppsala sägs bl.a. att läkemedelskontrollen inte fungerar tillfredsställande på grund av brist på personal. Med anledning av skrivelsen har Hans Alsén frågat socialministern vilken hans uppfattning är om situationen vid läkemedelsavdelningen och om han avser att vidta åtgärder för att komma till rätta med rådande problem. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Vid flyttningen av socialstyrelsens läkemedelsavdelning till Uppsala år 1976 föredrog en stor del av personalen att söka sig annat arbete i Stockholm. Under en relativt kort tid omsattes närmare tre fjärdedelar av personalen. Även om förhållandena har förbättrats finns det fortfarande vakanser. Därtill ? kommer att nyanställd personal måste skolas in i arbetet. För att underlätta rekryteringen av personal för vetenskapliga uppgifter har regeringen medgivit kontraktsanställning i ett flertal fall. Jag vill också nämna att lönerna för läkare vid avdelningen efter förhandlingar har höjts väsentligt under senare år. i årets budgetproposition har regeringen föreslagit åtgärder för att förstärka resurserna vid läkemedelsavdelningen. Sålunda har medel beräknats för dels vissa tjänsteomvandlingar inom de farmakologiska och farmaceutiska enheterna, dels utökning av resurser för läkemedelsavdelningens inspektionsverksamhet. Vidare har medel beräknats för bl.a. en tjänst som patolog och för ökad informationsverksamhet. Regeringen har nyligen i en proposition lagt fram förslag om åtgärder som syftar till att underlätta arbetet vid läkemedelsavdelningen. Förslagen bygger på läkemedelskontrollutredningens betänkande . I propositionen föreslås bl.a. förenklade regler för handläggning av ärenden om specialdestinerade livsmedel till barn under 16 år. Förslaget innebär att avdelningen i fortsättningen inte behöver handlägga enskilda ärenden av detta slag. Antalet sådana ärenden uppgår till ca 15 000 per år. För att allmänheten skall få tillgång till vissa nya värdefulla läkemedel tidigare än vad som nu är fallet, föreslås i propositionen att sådana läkemedel skall få registreras och säljas med förbehåll i avvaktan på resultatet av den slutliga prövningen. I nämnda betänkande har också lagts fram ett tiopunktsprogram för att göra arbetet med registrering av farmaceutiska specialiteter effektivare. Förslagen innebär betydande rationaliseringar av arbetet. Jag vill här också nämna att frågan om läkemedelskontrollens organisation i stort behandlas i samband med det arbete som pågår med socialstyrelsens framtida uppgifter och organisation.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

Svaret är av den karaktären att jag får en känsla av att statsrådet gärna vill lyfta fram propositionen 118 som ett slags svar på frågan. Därför är det viktigt att påpeka att när personalens skrivelse avfattades var man väl införstådd med vad propositionen skulle innehålla. Personalens brev är således — och det har jag fått klart belägg för — helt enkelt en reaktion på innehållet i den proposition som man visste skulle komma. Propositionen 118 är därför ett mycket klent svar på mina frågor och i synnerhet på personalens brev. Socialstyrelsens läkemedelsavdeining ansvarar för samhällets åtgärder inom läkemedelsområdet i form av bl.a. urval, kontroll och information om läkemedel och närstående varugrupper. Som jag ser det måste det vara riksdagens avsikt att samhällets övervakningsfunktioner skall fungera effektivt. Så är inte fallet i fråga om läkemedelsavdelningen, den saken är helt klar. För att det skall vara möjligt att uppnå effektivitet krävs en kvalitativt högtstående insats av alla som är verksamma inom läkemedelsavdelningen, med andra ord personal med kunskaper inom olika delar av läkemedelsområdet. Personalen på den här avdelningen är således den helt avgörande resursen. Läkemedelsförsäljningen har under flera decennier varit i kraftig expansion. Detta har medfört att läkemedelsindustrin har skaffat sig allt större resurser. En motsvarande resursutveckling har inte medgivits läkemedelskontrollen under senare år, och det är just detta som är det stora dilemmat. Det är också därför personalen säger i sitt brev: ”Vi har kunnat konstatera under det senaste året en närmast dramatisk förändring av förutsättningarna att behålla och rekrytera kvalificerad personal av alla kategorier till läkemedelsavdelningen. Vi anser att läget nu har blivit så allvarligt att kraftfulla åtgärder omgående måste vidtagas.” Detta yttrande bör ses mot bakgrund av vad man vidare säger i brevet: ”De alltmer komplicerade moderna läkemedlen kräver högt kunnande hos dem som vid kontrollen skall fatta avgörande beslut i ärenden rörande dessa läkemedels ändamålsenlighet — ——. Det är en självklar rättighet för patienter i Sverige att nya värdefulla läkemedel snabbt kan tillföras sjukvården och samtidigt att läkemedel vars medicinska ändamålsenlighet inte längre är godtagbar, t.ex. på grund av upptäckta biverkningar, snabbt avlägsnas från marknaden.” Har statsrådet någon erinran mot det resonemanget? Jag skulle vara intresserad av att få ett svar på den frågan.
Herr talman! Läkemedelsavdelningens bristande balans i fråga om registreringen är inte någon ny företeelse. Vi har väl nu visat att vi verkligen vill göra någonting åt detta, att vi vill sätta in en resursförstärkning. När det gäller lönerna för apotekare och receptarier vid läkemedelsavdelningen vill jag framhålla att detta är en fråga för arbetsmarknadens parter. Det ankommer givetvis inte på mig att här i kammaren göra något uttalande som kan innebära att jag föregriper kommande avtalsförhandlingar. Jag vill endast konstatera att det råder betydande löneskillnader mellan läkemedelsavdelningen å ena sidan och industrin och apoteksväsendet å den andra. Vad beträffar lönerna för läkare vid läkemedelsavdelningen höjdes dessa väsentligt 1977. De ligger nu i stort sett på samma nivå som den som gäller för läkare inom sjukvården. Som jag nämnde i mitt frågesvar har regeringen också i ett flertal fall medgivit kontraktsanställning med högre lön när det gäller personer med vetenskapliga uppgifter. Det gäller i första hand läkare, men i några fall också apotekare. Inom läkemedelsavdelningen har det ansetts att nuvarande regler om tjänsteårsberäkning utgör ett hinder för rekrytering av läkare. Jag kan nämna att socialstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp, i vilken ingår representanter för bl.a. Läkarförbundet, med uppgift att se över gällande bestämmelser om bl.a. tjänsteårsrätt och meritvärdering. Enligt vad jag har inhämtat siktar man till mindre detaljerade bestämmelser, som medger en friare meritvärdering. Förslag i ämnet väntas under 1979. Jag har ytterligare något att säga, men det får jag komma tillbaka till, eftersom min taletid nu är slut.
Herr talman! Jag fick inget svar på min direkta fråga, men statsrådet har ju lovat att komma tillbaka. Då kanske jag får passa på att framföra ytterligare en fråga som kan tas upp vid det tillfället. Statsrådet tog själv upp lönefrågorna — jag berörde inte dem, men de är säkert problemets kärna — och det är givetvis inte riksdagens uppgift att diskutera dessa. Eftersom statsrådet gav en invit till det vill jag ändå fråga, mot bakgrund av statsrådets allmänna liberala grundsyn och som jag förstår bejakande av en marknadshushållning: Är det inte så, att man får ta vissa konsekvenser av en marknadshushållning? Bl. a. finns det ju på den del av marknaden där lönefrågan är avgörande en konkurrenssituation som samhället måste ta hänsyn till och försöka anpassa sig till. Annars uppstår ju det förhållande som i dag existerar på det här området, nämligen att de som tillverkar och distribuerar läkemedel kan skaffa, sig den verkligt kunniga personalen inom alla kategorier, medan den samhällsmyndighet som skall svara för kontrollen av konkurrensskäl icke kan skaffa sig den personal som är nödvändig för att utföra denna viktiga kontroll. Delar statsrådet min uppfattning att detta är ett problem som på olika sätt måste beaktas vid den fortsatta hanteringen? Får jag sedan avsluta inlägget med att understryka vad som sägs i svaret. Där står det bl.a. följande: ”I propositionen föreslås bl.a. förenklade regler för handläggning av ärenden om specialdestinerade livsmedel till barn under 16 år. Förslaget innebär att avdelningen i fortsättningen inte behöver handlägga enskilda ärenden av detta slag. Antalet sådana ärenden uppgår till ca 15 000 per år.” Det här låter mycket, men man skall vara på det klara med att en person i dag handlägger sammanlagt 30 000 sådana ärenden. Det är alltså fråga om en person som slipper att handlägga hälften av det antal ärenden som vederbörande nu har handlagt. Mera rör det sig inte om.

Herr talman! Det är riktigt som Hans Alsén säger att det bl.a. när det gäller hanteringen av läkemedelskontroll verkligen råder en konkurrens mellan staten och det enskilda näringslivet. Självfallet är jag bekymrad över den nuvarande situationen vid läkemedelsavdelningen. Av vad jag har sagt här i dag tycker jag att det framgår att en del har gjorts för att förbättra arbetssituationen på avdelningen. Jag kan försäkra Hans Alsén att jag kommer att följa denna fråga med uppmärksamhet, vilket jag i rätt hög grad också tidigare har gjort. Jag kommer också att vidta de åtgärder som Hans Alsén väntar på. Beträffande de specialdestinerade läkemedlen vill jag säga att jag tycker att det är litet konstigt om det bara motsvarar vad en enda be”attningshavare utför, kanske på halvtid. Antalet ärenden uppgår ju till 15 000 per år, vilket motsvarar 70 ärenden per dag. Om en befattningshavare hinner med så många ärenden på t.ex. en förmiddag, kan det väl knappast vara fråga om någon egentlig prövning av ärendena.
Herr talman! De siffror som jag nämnde i mitt senaste inlägg har jag fått av personalen. Det gäller alltså totalt 30 000 ärenden av det här slaget. Antalet skulle sedan minskas till 15 000. De 30 000 ärendena har alltså handlagts av en person. Det är de uppgifter som finns. Statsrådets senaste inlägg ger mig anledning att tala om vad personalen säger i sin skrivelse på s. 3. Jag har en obehaglig känsla av att personalen har mer rätt än vad man kan ana. Det står bl.a. följande: Vi hoppas att orsaken till denna svaga satsning — alltså den svaga resursmässiga satsningen — är dåliga kunskaper om det allvarliga läget på läkemedelsavdelningen och hoppas att en missriktad sparsamhetsiver icke ligger bakom förslaget. Jag får en känsla av att dåliga kunskaper om den allvarliga situationen kanske ändå ligger bakom både svaret och den allmänna inställningen. Är nu statsrådet beredd att noga följa frågan, ja, inte bara följa den utan verkligen ta erforderliga initiativ, har jag anledning att vara glad för att frågan väcktes. Då har ju personalen och saken som sådan vunnit på detta.
Herr talman! Jag försökte påpeka förut att detta inte är någon ny fråga. Det är en fråga som vi har ärvt från gamla regeringar. Vi har nu visat att vi har viljan att förbättra situationen, och jag tycker att Hans Alsén skulle vara nöjd med det. Jag skall återkomma till denna fråga, och jag kan också tala om att vi kommer att träffa personalen från läkemedelsavdelningen — jag tror att det blir den 5 april. Då skall vi göra en ordentlig genomgång av de problem som finns.
Herr talman! Det är väl så att om man tar över regeringsansvaret får man finna sig i att man också får motta den kritik som kan anses berättigad. Det framförs också i skrivelsen, vilket jag har betonat, att det är under de senaste åren som förhållandena blivit särskilt kritiska och besvärliga. Vad jag har förstått har vi haft en borgerlig regering under de senaste åren. Det vore naturligtvis trevligare i och för sig om man i alla stycken ärvde sådant som man kunde få glädje och nytta av och få beröm för — men när problemen finns och när berörda personer har pekat på dem på det flagranta sätt som de har, får man finna sig i att den här diskussionen tas upp i riksdagen. Och är nu statsrådet beredd att på allt sätt gripa sig an de här problemen får jag för dagen nöja mig med det beskedet. Men jag säger som statsrådet: Jag kommer att noga följa frågan.
Herr talman! Det är alltid angenämt att föra en debatt när man har samma målsättning, och det har vi tydligen. Detta är ett gammalt problem, som är äldre än två år, käre Hans Alsén. Men det gör inte att jag är mindre entusiastisk när det gäller att ta mig an denna uppgift — eftersom jag faktiskt är väldigt intresserad av att läkemedelskontrollen skall fungera utmärkt. Jag är vidare intresserad av att läkemedelsinformationen skall få bättre resurser. Jag tror att Hans Alsén delar den uppfattningen.
Herr talman! Ja, jag har efter fattig förmåga försökt ge uttryck för att jag delar den uppfattningen. I den position som jag och mitt parti befinner oss i har vi betydligt mindre möjligheter än regeringen att förbereda och vidtaga de åtgärder som framför allt personalen på berörd institution förväntar sig. När man nu har fått ta del av sjukvårdsministerns i dag utställda löften har man all anledning att känna förhoppningar och hysa en viss optimism. Jag tror att det är det människorna på institutionen i fråga behöver. Det är nämligen en mycket besvärlig situation för berörda personalgrupper av alla kategorier. Det skall vi vara medvetna om. Med tanke på den strategiska betydelse som den här verksamheten har måste man från olika håll fästa största avseende vid de synpunkter som har framförts.

Herr talman! Hilding Johansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen vidtagit med anledning av varslet vid Lödöse Varf samt vilka åtgärder regeringen avser att vidta. I höstas varslade Lödöse Varf om uppsägning av 75 personer. I samband med detta utgick beställarstöd till en beställning av ett tankfartyg som lades på varvet för att göra den planerade omställningen smidigare. För ca en månad sedan fick de 75 personerna sluta sina anställningar vid varvet. I dag har nästan alla dessa fått ny anställning eller genomgår någon form av utbildning. Detta förhållandevis tillfredsställande resultat, framför allt med tanke på den korta tid som gått sedan uppsägningarna skedde, har kunnat uppnås bl.a. genom intensiva insatser från arbetsförmedlingen. För ett par veckor sedan varslade varvet ytterligare 60 personer om avsked fr.o.m. den 1 oktober i år. Vid de kontakter som arbetsmarknadsverket har haft med Lödöse Varf med anledning av detta har varvet tillbakavisat samtliga de stödformer som har erbjudits och som regeringen har till sitt förfogande. För att hjälpa dem som nu varslats till nya anställningar eller utbildning kommer sedvanliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder att sättas in på samma sätt som skedde i fråga om den tidigare uppsagda personalen.

Herr talman! Vad vi gör framgår redan av slutet på mitt svar till Hilding Johansson. Mot bakgrund av vad som har förevarit i denna fråga tror jag också att Hilding Johansson inser, att det är vad arbetsmarknadsverket och arbetsmarknadsministern just nu kan göra. De aktuella insatserna, i förmedlingsarbetet och i annan ordning, skall vi på samma sätt som hittills skett sätta in med all kraft, och jag hoppas att problemen skall kunna klaras upp den vägen.

Herr talman! Får jag bara erinra om att vi har tvingats göra en kraftig neddragning av varvskapaciteten i Sverige. Den neddragningen har också fått sina bieffekter på de mindre och medelstora varven. Jag tror att både Hilding Johansson och jag är helt på det klara med att det blir sådana effekter. Nu pågår ett utredningsarbete om strukturen på de mindre och medelstora varven. Vi får vänta och se vad utredningen kommer till för resultat och bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas med anledning av det arbetet. För dagen är situationen vid Lödöse Varf den att man har bedömt de vidtagna åtgärderna som nödvändiga. Varken Hilding Johansson eller jag kan göra något åt det.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

Herr talman! Christer Nilsson har frågat industriministern när han tänker svara på länsstyrelsens och den regionala utvecklingsfondens ansökningar om ekonomiskt stöd för att förbättra arbetsmarknaden i Motalaregionen. Efter samråd med industriministern besvarar jag frågan. Länsstyrelsen i Östergötlands län anhöll i oktober 1978 om att sammanlagt 100 milj.kr. skall ställas till länsstyrelsens och utvecklingsfondens förfogande för åtgärder som skall förbättra arbetsmarknaden i Motala. Länsstyrelsen angav inte några konkreta projekt i sin ansökan. Utvecklingsfonden har senare preciserat sitt behov till 38 575 000 kr. På en fråga av Christer Nilsson svarade jag den 30 januari i år att regeringen 11 stöd för att förbätt inte var beredd att ställa 100 milj.kr. i särskilda medel till länsstyrelsens och utvecklingsfondens förfogande men att regeringen däremot var beredd att pröva konkreta åtgärdsförslag som har goda utsikter att ge ett varaktigt sysselsättningstillskott i Motalaregionen. Som svar på dagens fråga vill jag börja med att framhålla att betydande medel ställs till förfogande genom reguljära arbetsmarknadsoch industripolitiska åtgärder för att ge människorna i Motala arbete. Därutöver är regeringen beredd till extraordinära insatser för att trygga fortsatt verksamhet vid Luxor Industri AB. Samtliga medel som riksdagen anvisat till utvecklingsfonderna för innevarande budgetår har redan, enligt vad jag har erfarit, fördelats på utvecklingsfonderna. I den senaste budgetpropositionen föreslår regeringen att utvecklingsfonderna skall få drygt 100 milj.kr. under perioden juli 1979-december 1980 för företagsservice, administration m.m. Vidare har regeringen nyligen, i propositionen om riktlinjer för industripolitiken m.m., föreslagit bl.a. att 300 milj.kr. skall ställas till utvecklingsfondernas förfogande för utlåning och 4 milj.kr. för intensifierad satsning på nyetablering av företag. Förslaget innebär en förstärkning av utvecklingsfondernas resurser. Statens industriverk avses på sedvanligt sätt få fördela medlen mellan utvecklingsfonderna. Fördelningen av dessa medel avses ske med beaktande av bl.a. behovet av industriell utveckling inom resp. län. Ansökningen från utvecklingsfonden i Östergötlands län kommer att lämnas över till statens industriverk. Vad gäller länsstyrelsens framställning i övrigt kan jag nämna att regeringen i dag har beslutat att avge en proposition om den framtida utformningen av regionalpolitiken. I propositionen tas ett anslag upp för åtgärder i anslutning till länsplaneringen. Avsikten är att dessa medel skall kunna fördelas mellan länsstyrelserna. I samband med fördelningen kommer framställningen från länsstyrelsen i Östergötlands län att behandlas slutligt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Wirtén för svaret. Arbetsmarknadssituationen i Motala kommun har ytterligare försämrats under de senaste månaderna. Vi har i tidigare riksdagsdebatter konstaterat att 2 000 industrijobb försvunnit i Motalaregionen under en tvåårsperiod. Nu finns det risk för att mellan 600 och 1 000 arbetstillfällen försvinner under 1979. Dagens riksdagsdebatt om arbetsmarknadskrisen i Motala är den tredje på drygt tre månader. Jag har i december förra året och i januari i år krävt att regeringen skulle ingripa med snabba och kraftfulla åtgärder för att förbättra arbetsmarknaden i Motalaregionen. Regeringen Ullsten har emellertid suttit med armarna i kors samtidigt som krisen har blivit allt värre. Regeringen beslutade visserligen i februari i år att staten via Investeringsbanken skulle ta över Luxor. Men då var krisen vid Luxor så djup att omständigheterna tvingade regeringen att handla. För en tid sedan lades en industripolitisk proposition på riksdagens bord. Regeringsförslaget — som har stora brister — löser inte Motalas arbetsmarknadsproblem. I går fick massmedia information om den regionalpolitiska propositionen. Eftersom folkpartiregeringen tycker att det är viktigare att informera massmedia än riksdagens ledamöter, har jag inte haft tillfälle att läsa regeringsförslaget. Motala kommun förefaller emellertid inte att vara omnämnd i propositionen. Folkpartiregeringen tänker inte heller — av svaret att döma — reagera positivt på länsstyrelsens och den regionala utvecklingsfondens begäran om ekonomiskt stöd för att förbättra arbetsmarknaden i Motalaregionen. Regeringen Ullsten är inte beredd att på allvar attackera den svåra situationen på arbetsmarknaden i Motala kommun. Att vi i höstas fick en folkpartistisk minoritetsregering berodde på att riksdagens borgerliga majoritet var djupt splittrad i politikens sakfrågor. Många trodde när regeringen Ullsten tillträdde att den skulle föra en aktiv industrioch näringspolitik, som skulle samla breda majoriteter i riksdagen. Men nu vet vi bättre. Folkpartiregeringen litar till marknadskrafterna och tycks tro att en ökad vinst i företagen skall lösa de svåra strukturproblemen. Regeringens passiva attityd till Motalas arbetsmarknadsproblem är ett av många exempel på en misslyckad näringspolitik. Det har nu gått så långt att flera tidningar på ledarplats tycker att regeringens parlamentariska situation börjar bli ohållbar. Herr talman! Jag slutar med att upprepa en fråga som jag ställde förra året till statsrådet Wirtén: Hur många industrijobb skall försvinna i Motala innan regeringen kommer med konkreta insatser för att häva sysselsättningskrisen i kommunen?

Herr talman! Christer Nilsson går i sedvanlig ordning ut hårt, utan att ha särskilt mycket underlag för sina påhopp. Han säger att regeringen Ullsten har suttit med armarna i kors — och det säger han efter det att vi har vidtagit synnerligen aktiva åtgärder för att komma till rätta med situationen i Motala och framför allt krisen i Luxor. Det är rätt anmärkningsvärt att Christer Nilsson säger detta. Vad har Christer Nilsson gjort för att rätta till det svåra läget i Luxor? Mig veterligt inte ett dugg. Han säger att arbetsmarknadssituationen i Motala har försämrats ytterligare. De uppgifter som jag har här visar att antalet kvarstående arbetssökande i Östergötlands län har minskat med inte mindre än 368 från januari till februari månad i år. Det är fakta, Christer Nilsson. När det gäller Motaladistriktet har vi 1 144 kvarstående arbetssökande i februari 1979 mot 1239 månaden innan. Får jag bara stillsamt be Christer Nilsson att i fortsättningen vara litet bättre underrättad och ha litet mer sakliga argument i debatten. Då kanske vi kan hjälpas åt när det gäller arbetsmarknadssituationen i Motala här i debatten i kammaren också. Vidare har Christer Nilsson mage att påstå att vi inte försöker föra en aktiv stöd för att förbätt industripolitik som leder till resultat. Bland det viktigaste att se på i det sammanhanget, Christer Nilsson, är hur det är med tillgången på nya jobb. Det är något som är intressant för människorna i Östergötland och Motala. Jag får därför meddela att det är en uppgång på lediga jobb i länet från 1 191 i januari till 3 241 i februari. Det är en mycket kraftig uppgång, Christer Nilsson.

Herr talman! Fakta är att när vi senast diskuterade Motalaregionens problem ansåg man att 600 jobb var hotade i år, medan man i dag talar om att mellan 800 och 1 000 jobb kan försvinna på arbetsmarknaden i Motalaregionen. Situationen har alltså inte förbättrats, som arbetsmarknadsministern tycks tro. Rolf Wirtén svarar med att hänvisa till en politik som ju har lett till en rekordhög arbetslöshet — tidvis 117 000 arbetslösa — och sjunkande investeringar. De propositioner som nu har lagts på riksdagens bord är otillräckliga när det gäller att lösa arbetsmarknadsproblemen i Motala. Det finns heller ingenting som tyder på att dessa propositioner kan få en förankring i riksdagen. Länsstyrelsen i Östergötlands län har ju begärt 100 milj.kr. för att klara arbetsmarknaden i Motala. Jag är medveten om att länsstyrelsens begäran inte följer det traditionella mönstret, och jag förstår att statsrådet kan känna en viss tveksamhet mot den bakgrunden. Men jag vill på nytt ge Rolf Wirtén rådet: Bifall länsstyrelsens begäran, men betona att det är fråga om en försöksverksamhet, så får vi se om det är ett rimligt grepp! Man får intrycket att arbetsmarknadsministern inte vill förstå hur allvarlig krisen är i Motala. Prognosen visar ju att 30 26 av kommunens industriarbetsmarknad kommer att försvinna under tiden 1977-1979. Man kan inte komma ifrån att regeringen nonchalerar Motalas problem. Dessutom orkar den inte ens svara på ett brev från länsstyrelsen.

Herr talman! Christer Nilsson talar om vad han förmodar kommer att hända på arbetsmarknaden under 1979. Jag har redovisat fakta sådana de föreligger i dag — kalla siffror. Herr Christer Nilsson kan gärna efteråt i protokollet studera dem en gång till, om så önskas. När det gäller hur det blir i fortsättningen får vi väl följa utvecklingen. Jag är medveten om att här finns åtskilliga problem. Det är därför vi har tagit oss an Östergötlands och Motalas problem på det seriösa sätt som regeringen gjort, och det kommer vi att fortsätta med. Det finns absolut inget av nonchalans från min sida på den här punkten. Beträffande arbetslösheten tyckte jag faktiskt att jag hörde Christer Nilsson säga att 117 000 personer är arbetslösa. Han skakar på huvudet. Då skall jag släppa den siffran — det var i så fall en missuppfattning från min sida. När det gäller de frågor som Christer Nilsson ställt är det exakt angivet att svaret kommer att lämnas i sambind med fördelningen av pengar till utvecklingsfonden och, vad gäller fördelning av resurser för länsplaneringen, i samband med den regionalpolitiska propositionen.
Herr talman! Jag sade att regeringens politik vid en tidpunkt har lett till att 117 000 människor varit arbetslösa. Vid flera tillfällen har arbetslösheten legat över 100 000 personer. Men när vi diskuterade de här frågorna i december lovade statsrådet Wirtén att gå i närstrid med Motalaproblemen, och det var en deklaration som man skrev mycket om i tidningarna i Östergötland. Man frågar sig vad det blivit av den här närstriden. Såvitt jag kan förstå har den begränsats till traditionella uppvaktningar på departementsnivå.
Herr talman! Får jag bara meddela kammaren att under den socialdemokratiska tiden uppgick antalet arbetslösa till 132 000. Jämför detta med det Christer Nilsson nämnde om vad som skett i januari 1979. Under den socialdemokratiska regeringstiden var det betydligt enklare att klara arbetsmarknadsproblemen än under den mycket svåra konjunkturnedgång med stora strukturproblem som vi haft att bemästra. Närstrid, säger Christer Nilsson. Ja, sitter man kväll efter kväll, dag efter dag i departementet och diskuterar mycket ingående med de parter som är inblandade i Luxoraffären är det nog att betrakta som en osedvanligt närgången fight med ett svårt problem. Påståendet att vi kom fram till en traditionell lösning på problemet med Luxoraffären tror jag inte heller Christer Nilsson kan stå för.
Herr talman! Min uppfattning är att lovar man närstrid så innebär det aktivitet utöver det vanliga och inte bara att kontinuerligt sköta arbetet på departementet.
Herr talman! Det var inte arbete av det vanliga slaget vi bedrev när det gällde att komma till rätta med Luxorkrisen. Tvärtom var det en rätt ovanlig insats som gjordes från departementets sida. De aktiva insatserna för Östergötlands arbetsmarknad kommer vi att fortsätta med, det kan jag försäkra Christer Nilsson.

Herr talman! Ivar Nordberg har frågat mig vilka kriterier som ligger till grund för regeringens bedömning vid tillsättning av tjänster och om dessa skiljer sig ifrån dem som myndigheterna tillämpar. Han har också frågat om jag avser att utfärda nya normer för myndigheterna, eftersom i många besvärsärenden under senare tid regeringens beslut har inneburit att en kvinna fått tjänsten och man av detta skulle kunna dra den slutsatsen, att myndigheterna inte i tillräcklig grad tar hänsyn till ”jämlikhetssträvandena” vid tillsättning av tjänster. Regeringen grundar sina beslut om tillsättning av statliga tjänster på 11 kap. 9 § regeringsformen. Också andra myndigheter måste givetvis rätta sig efter den föreskriften. Den innebär att avseende skall fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Av motiven till föreskriften framgår att bl.a. arbetsmarknadspolitiska hänsyn i vissa fall kan få vägas in som saklig grund. En strävan att åstadkomma jämnare fördelning mellan kvinnor och män inom olika tjänstekategorier kan vara ett hänsynstagande av det slaget. I flera av de besvärsärenden som Ivar Nordberg förmodligen syftar på har inte jämställdhetssträvandena varit utslagsgivande. I dessa fall har regeringen — alldeles oberoende av att sökandena varit av olika kön — i stället haft en annan uppfattning än anställningsmyndigheten i frågan hur sökandenas förtjänst eller skicklighet skulle bestämmas. Men i andra fall där regeringen har ändrat myndighetens beslut till kvinnans förmån har även hänsyn tagits till att det gällt tjänster inom klart mansdominerade områden. Jag anser att regeringens beslut kommer att bli tillräckligt vägledande i den här frågan.

Herr talman! Jag instämmer helt med Ivar Nordberg om att normerna måste vara desamma för alla myndigheter i tillsättningsärenden, liksom i alla andra beslutsärenden. Jag är inte övertygad om att det har varit någon väsentlig ökning av besvärsärenden. Jag kan inte bedöma det, eftersom jag själv bara har några månaders erfarenhet av den här typen av ärenden. Det kanske möjligen kar. vara så att besvärsärendena har fått en vidare spridning, just därför att jämställdhetsaspekten har kommit in i bilden, eller därför att man har trott att den har gjort det. Jag vill då bara erinra om att regering och riksdag har satt upp strävandena efter jämlikhet mellan män och kvinnor även när det gäller statliga tjänster som ett angeläget mål. Den aspekten får inte glömmas bort. Det är väl dessa strävanden vi försöker bevaka och på ett rättvist sätt tillgodose. Det gäller både män och kvinnor.

Herr talman! Karl-Erik Svartberg har frågat mig om regeringen avser att i tilläggsbudget vidga lånegarantiramen för skärgårdsstödet. Stöd till skärgårdsföretag lämnas för att främja tillkomsten och utvecklingen av företag i skärgårdarna. Stödet utgår i form av statsbidrag och statliga kreditgarantier. För innevarande budgetår disponeras 6 milj.kr. för vartdera ändamålet. Skärgårdsstödet har mottagits mycket positivt. Efterfrågan på stöd är också stor. Sysselsättningsutredningen och glesbygdsdelegationen har lämnat förslag till förstärkningar och förändringar av de statliga glesbygdsinsatserna. Bl. a. föreslås att skärgårdsstödet samordnas med andra glesbygdsstöd. Dessa frågor kommer att behandlas i den proposition om regionalpolitiken som regeringen avser att förelägga riksdagen inom kort. Även frågan om resurser för stödet kommer att behandlas där. I avvaktan på den regionalpolitiska propositionen har jag inte för avsikt att föreslå riksdagen någon förstärkning av stödet för innevarande budgetår. Några större nackdelar härav behöver enligt min mening inte uppkomma för verksamheten. Jag vill erinra om att lantbruksnämnderna alltid har möjlighet att medge att projekt får påbörjas innan stöd formellt beviljas.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

De är i många fall sysselsatta i s.k. kombinationsföretag, dvs. med kompletterande sysselsättning inom exempelvis jordoch skogsbruk. I Göteborgs och Bohus län har skärgårdsstödet av naturliga skäl fått en inriktning på företag som inte räknas till jordoch skogsbruket. Där har över huvud taget inte förekommit stöd till kombinationsföretag. Vi har i stället behov av relativt kraftiga insatser inom tillverkningsindustri samt transportoch servicenäringar. Det har också medfört att bidragsgränsen på 75 000 kr. i många fall varit alldeles för låg. Vi har i länsstyrelsens regi en skärgårdsutredning, och den kommer att kräva att skärgårdsstödet bättre anpassas till den företagsstruktur som finns i den bohuslänska skärgården. Vi menar också att den övre gränsen för stödet bör slopas och prövas från fall till fall, och att stödet bör handläggas som exempelvis det regionalpolitiska stödet. Men det får alltså bli en senare fråga. I dag kan vi bara konstatera att stödet inte räcker. Bidragsdelen räcker enligt lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län. Men lånegarantiramen är fylld. Ett 25-tal ansökningar väntar sedan flera månader på att bli behandlade. De gäller lånegarantier på ungefär 2 milj.kr. Vårt län kunde förra året ge lånegarantier på 2 722 000 kr. I år är taket 2 milj.kr. Varför lägre i år, när behovet är större? Förra budgetåret höjdes ramen i tilläggsbudget. Varför kan man inte göra det i år? Jordbruksministern hänvisar till propositionen om regionalpolitiken. Men den gäller nästa budgetår. Jordbruksministern säger sedan i svaret att han inte ämnar föreslå någon förstärkning av stödet för innevarande budgetår. Några större nackdelar härav behöver inte uppkomma, säger han. Ja, om det inte är en nackdel att man inte kan skapa nya jobb, då uppkommer inga nackdelar. Lantbruksnämnderna har möjlighet att medge att projekt påbörjas innan stöd formellt beviljas, säger jordbruksministern. Men är det lantbruksnämnderna som handhar den här frågan nästa år?
Herr talman! Jag sade i mitt svar att det inte behöver uppkomma några större nackdelar för verksamheten på grund av att vi inte lägger fram något förslag till riksdagen om förstärkningar innevarande budgetår. Propositionen med förslag till tilläggsbudget III behandlas inte av riksdagen förrän i månadsskiftet maj-juni. Medlen skulle därför inte kunna disponeras av lantbruksnämnderna förrän ett par veckor innan medlen för nästa budgetår blir tillgängliga. Resurserna för nästa budgetår kommer att förstärkas väsentligt. Enligt vanlig praxis får emellertid diskussionen om den frågan anstå tills den regionalpolitiska propositionen har framlagts för riksdagen.

Herr talman! Skillnaden är bara den att för innevarande år handhar lantbruksnämnderna detta stöd. Det har tidigare aviserats att handläggningen skulle flyttas. Jag vet inte vad den regionalpolitiska propositionen innehåller. Pressen hade tillgång till innehållet i går, men vi i riksdagen har ännu inte fått propositionen i våra fack. Därför vet vi ingenting. Det har ryktats om att handläggningen skulle flyttas till något annat ställe, exempelvis sortera under industridepartementet. Om jordbruksministern i dag hade kunnat lova att en vidgad lånegarantiram kommer i tilläggspropositionen, hade lantbruksnämnderna kunnat sätta i gång företag innan ”stöd formellt beviljas”, såsom det står i slutet av svaret. Det innebär betydande nackdelar för oss i Bohuslän att vi inte kan sätta fart på dessa företag. Det finns ett 25-tal ansökningar, och varje jobb i Bohuslän är värdefullt. Över 17 000 människor är i dag föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Över 25 000 människor mellan 16 och 64 år är förtidspensionerade. Jag skulle kunna fortsätta denna uppräkning. Varje jobb vi kan skapa i Bohuslän är värdefullt. Därför behöver vi denna vidgade lånegarantiram. Det återstår bara att få den. Genom ett förhandsbesked att den kommer i tilläggsbudgeten kan lantbruksnämnden agera.
Herr talman! Karl-Erik Svartberg och jag är helt överens om att man skall göra vad som är möjligt för att skapa sysselsättning. Men vad jag här har sagt är att behandlingen av tilläggsbudget III inte kommer att fullföljas förrän så sent att man är utomordentligt nära den tidpunkt då nya medel står till förfogande. Handläggningsordningen kommer inte att medföra några försämringar på denna punkt.
Herr talman! Att handläggningsordningen inte kommer att medföra några försämringar hoppas jag verkligen. Jag hoppas att det blir förbättringar och att skärgårdsstödet över huvud taget kommer att förbättras ungefär så som jag skisserade det, så att de två tredjedelar av vår skärgårdsbefolkning som finns i Göteborgs och Bohus län — av rikets hela skärgårdsbefolkning har vi alltså två tredjedelar där, 16 000-17 000 människor — får bättre möjligheter att utnyttja stödet. Om detta är vi överens. Jordbruksministern klargjorde inte om lantbruksnämnderna skall handlägga denna fråga fr.o.m. den 1 juli. Är så inte fallet, kan lantbruksnämnderna självfallet inte sätta i gång några företag innan det formella beslutet föreligger, för då har de ju låst en annan myndighet, och det vore orimligt.
Herr talman! Handläggningen är en fråga som skall diskuteras i samband med att glesbygdspropositionen behandlas här i riksdagen. Kvar står det faktum att medel därvid kommer att ställas till förfogande och att det blir förstärkningar. Vi kan vara helt överens om att förstärkningar för den sysselsättningsskapande verksamheten kommer att ställas till förfogande.
Herr talman! Just därför att riksdagen sedan kommer att fatta beslut om handläggningsordningen är det viktigt att redan detta budgetår kunna ge stödet. Därför är det också viktigt att saken kan komma med i tilläggsbudgeten.

Herr talman! I anledning av en planerad etablering av en mineralullsfabrik i Älvkarleby i norra Uppland har Oswald Söderqvist frågat mig, om jag anser det vara rimligt att tillåta en industrietablering av detta slag vid ett så känsligt och viktigt vatten som nedre Dalälven. Isolerprodukter i Älvkarleö Aktiebolag ansökte hos koncessionsnämnden för miljöskydd om tillstånd enligt miljöskyddslagen att på nämnda plats anlägga och driva en mineralullsfabrik för en produktion av 15 000 ton per år. För den planerade tillverkningen har bolaget förvärvat Älvkarleö Bruk, vars lokaler stått oanvända sedan 1972. Nedströms det gamla bruket ligger Älvkarleby, där statens fiskodlingsanstalt och laxforskningsinstitutet har sina anläggningar för laxodling resp. forskning rörande lax. Koncessionsnämnden lämnade i beslut den 25 oktober 1978 tillstånd till bolaget för den sökta verksamheten. Över koncessionsnämndens beslut har fiskeristyrelsen, laxforskningsinstitutet och statens naturvårdsverk samt ett antal sakägare anfört besvär. Ärendet är f. n. under beredning inom jordbruksdepartementet. Jag är därför inte beredd att i dag ta ställning till Oswald Söderqvists fråga.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på frågan. Det är ju tråkigt att det inte blir något riktigt svar, och frågan kvarstår således. Jag tycker att jordbruksministern kunde ha någon uppfattning i den här situationen. Som nämnts i svaret och också i min fråga är nedre Dalälven ett av de få kvarvarande stora vatten i Mellansverige där man kan fiska så att säga grov ädelfisk, och det är ett oerhört välbesökt laxfiskeoch öringsvatten. Det är ur den synpunkten också oerhört viktigt för Älvkarleby kommun, eftersom fisket ger intäkter till kommunen. I Älvkarleby finns vidare, vilket också nämnts i svaret, en laxodlingsoch laxforskningsanstalt. Den har funnits där i mer än 30 år och är välkänd både inom och utom Sverige. En utvidgning av verksamheten har varit på tal länge, så att den utöver lax även skulle omfatta annan ädelfisk. Det är alltså mycket känsliga områden det rör sig om. Vad är det nu saken gäller i det här fallet? Jo, ett företag vill starta en mineralullsfabrik uppströms de här känsliga områdena. Fabriken skall tillverka isolermaterial för byggnader och annat och skulle ge ett tillskott till regionens arbetsmarknad med 50 arbetstillfällen. Detta skall då vägas mot intäkterna från turismen, som jag tidigare nämnt, och framför allt mot att laxforskningsstationen redan har 35 anställda och att en utökning av forskningsprogrammet med säkerhet skulle betyda utökning också av antalet anställda där. Det finns alltså ur sysselsättningssynpunkt inga som helst positiva effekter av den tilltänkta fabriksetableringen. Om man dessutom tar hänsyn till att sådana här mindre företags etableringar ofta har ändat i att företagaren, efter att ha tagit ut statliga och kommunala bidrag, klappat igen fabriken efter några år, så framstår det hela som ännu mera tokigt. Det finns, som nämnts, uttalanden från flera viktiga instanser. Jag kan tillfoga att socialstyrelsen har sagt att lokaliseringen av fabriken strider mot miljövårdslagens etableringsföreskrifter. Laxforskningsinstitutets chef har sagt att om fabriken byggs blir det inte fråga om någon utvidgning av institutets verksamhet. Därtill kommer den ytterligare påverkan som jag talat om tidigare. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern om det inte i alla fall finns något att säga om detta som kan tala till förmån för att fabriken inte får etableras eller om den kan etableras på något annat håll i Norduppland, exempelvis Karlholm, som ligger vid kusten, där det ju inte blir fråga om samma risker. Då skulle man ändå få sysselsättningseffekter i detta hårt drabbade område.
Herr talman! Jag hoppas att Oswald Söderqvist har förståelse för om jag inte här i kammaren rakt på kan anvisa någon alternativ placering. Men jag vill ytterligare säga något beträffande det besvärsärende som nu skall behandlas i jordbruksdepartementet. Naturvårdsverkets besvär inkom till departementet den 20 november förra året. Efter vissa kompletteringar remitterades ärendet till ett antal myndigheter. Remissvaren från dessa myndigheter har nu inkommit, och klaganden och bolaget har därefter lämnats tillfälle yttra sig över besvären. I besvärsärendet har bl.a. naturvårdsverket och laxforskningsinstitutet gjort invändning mot lokaliseringen av företaget just med hänsyn till den risk som ett utsläpp av ett eller annat slag skulle kunna innebära för odlingen och laxforskningen. Lokaliseringsfrågan är således under prövning i besvärsärendet. Av handlingarna i ärendet framgår vidare att myndigheterna har olika uppfattning i frågan. Ärendet måste därför anses som kontroversiellt. Med hänsyn till detta är jag förhindrad att besvara Oswald Söderqvists fråga innan ärendet färdigbehandlats. Det är dock min förhoppning att ett beslut skall kunna fattas före sommaruppehållet.
Herr talman! Jag förstår att jordbruksministern inte kan stå här och ta ställning i denna —det är alldeles riktigt — känsliga fråga. Men även om det har funnits olika uppfattningar tycker jag — och det tror jag jordbruksministern mycket väl kunde hålla med mig om —-att det finns starka skäl som talar emot att sådana här etableringar över huvud taget tiliåts. Det kan ju förekomma på andra håll också. När det inte finns någon övervägande positiv effekt ur sysselsättningssynpunkt, utan det snarare går åt andra hållet, särskilt om man räknar in de intäkter och arbetstillfällen som skapas genom turism, tycker jag det är ganska klart att i ett sådant här fall koncessionsnämndens tillståndsbevis väger lätt gentemot de andra remissinstansernas överklaganden och besvär. Jag hoppas att detta ärende skall behandlas i jordbruksdepartementet i en saklig och för bygden positiv anda, så att vi får behålla laxfisket i Älvkarleby och även laxforskningen och laxodlingsanstalten.